Svar på interpellationer Fru talman! Kjell Jansson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag kommer att vidta, utöver de förslag som presenterats under 2020, för att rusta Tullverket och gränsskyddet under kommande år och om jag har för avsikt att stärka Tullverket med betydligt mer personal för att säkerställa att kontrollen stärks vid våra gränser för att stoppa stöldligorna och den allvarliga smugglingen. Utländska brottsnätverk ska märka att Sverige inte accepterar att de kommer hit för att begå brott. Regeringen gav därför 2018 Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods. Uppdraget har bland annat resulterat i gemensamma utsättningar, ett betydligt mer samordnat och ökat underrättelseutbyte, gemensamma operativa grupper vid gränspassager, ökat brottsförebyggande arbete, utökat samarbete med andra berörda myndigheter samt konkreta resultat såsom ingripanden, brottsanmälningar, beslag och avvisning av kriminella personer utan rätt att vistas i Sverige. Uppdragsmyndigheterna har uppgett att de kommer att utveckla samarbetet ytterligare. Regeringen har den senaste tiden lämnat förslag som ytterligare kommer att stärka Tullverkets förmåga i den brottsbekämpande verksamheten. Sedan den 1 november kan Tullverket utreda brott som består i innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor, och sedan den 1 december gäller skärpta straff för vapensmuggling. Det innebär att Tullverket kommer att kunna använda sig av fler tvångsmedel när det gäller just vapensmuggling. Den 12 november fattade regeringen också beslut om en proposition där Tullverket föreslås få utökade möjligheter att lägga postspärrar i post och kurirflödet. Förslaget innebär att Tullverkets möjlighet att använda sig av postspärrar utökas från att tidigare bara omfatta narkotika till att nu även omfatta skjutvapen, explosiva varor och ammunition. I oktober skickade Finansdepartementet också ut en promemoria på remiss där det föreslås att Tullverket ska få utökade möjligheter att ingripa vid misstanke om till exempel människosmuggling, penningtvätt eller utförsel av stöldgods. Tullverket har fått stora anslagsökningar under de senaste åren, både varaktiga medel och engångsvisa förstärkningar. År 2018 gav regeringen Tullverket 115 miljoner kronor varaktigt för att stärka närvaron vid gränsen, den största förstärkningen av Tullverket på tio år. Samtidigt fick Tullverket dessutom en engångsförstärkning med 72 miljoner kronor för inköp av teknisk utrustning och för ökade kontroller i postflödet. År 2019 ökades anslaget varaktigt med 90 miljoner kronor att användas för att till exempel stärka gränsskyddet och anställa fler tulltjänstemän. År 2020 fick Tullverket ytterligare en varaktig ökning med 110 miljoner kronor och dessutom en engångsvis ökning med 10 miljoner kronor för att öka närvaron vid gränsen, och 2021 ökas anslaget varaktigt med 127 miljoner kronor. Sammantaget har de åtgärder och satsningar som regeringen gjort medfört att Tullverkets förmåga att agera vid gränserna har förbättrats.
Fru talman! Jag vill börja med att önska finansministern god fortsättning på det nya året och tacka för svaret. Finansministern svarar att hon har för avsikt att stärka Tullverket med mer personal - så långt bra. Frågan återstår då om personalen också får större befogenheter att ingripa. Det räcker inte att vara många fler om man inte får göra något. Det som har varit det stora problemet för tullen under många år är ju att de bara har fått stå och titta på, bland annat i hamnarna, när man åkt ut med skåpbilar fulla med stöldgods. Jag ställde frågan i ärendet till Morgan Johansson, justitieministern, 2019. Han svarade att utförsel av stöldgods i hamnarna inte var något stort problem. Under hösten ställde jag frågan jag Mikael Damberg, inrikesministern. Han tog frågan på stort allvar och berättade här i kammaren att en proposition var på väg, en proposition som vi nu ser är på väg från regeringen. Det känns som att regeringen har svängt i frågan under åren. Det var ju tidigare allmänt känt att det var väldigt dålig koll vid våra gränser. Exempelvis ser man vid Arlanda, när man kommer hem, i bästa fall någon tullare men mycket sällan någon gränspolis. Det är väldigt öppet. Det är bara att gå rätt igenom. Det är inte, som när man kommer till andra länder, så att man får visa pass och så vidare. Det är viktigt att ha koll på personer vid gränserna. Alla är ju inte EU-medborgare. De som kommer med bil till Sverige via färja eller Öresundsbron brukar få ta febern nu i pandemitider. Samtidigt kan de ha 40 kilo kokain gömt i bilen utan att någon ens kontrollerar fordonen. Det är dagens verklighet. Det är i princip svängdörrar vid våra gränser för närvarande. Detta har skapat att vi inte har koll på vilka som kommer till och befinner sig i landet. Därför bör det införas starkare gränsskydd och biometrisk kontroll vid våra gränser för att säkerställa vilka individer som befinner sig i landet. Fru talman! Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gränsskyddet är under all kritik och att det har funnits ett lättsinne hos regeringen över tid. Välkomna till bankomatlandet Sverige! Här är alla välkomna att dag ett gå och ta ut bidrag av alla sorter utan motprestation. Det strategiska underrättelsearbetet måste också stärkas. Tullen måste få utveckla samarbetet med övriga länder, även länder utanför EU. Vi har nu i pandemitid hört finansministern vid ett flertal tillfällen säga att staten behöver bli starkare. Varför vill statsrådet och regeringen ha en starkare stat men inte en starkare kontroll vid våra gränser? Den frågan tycker jag är befogad. I dag opererar internationella ligor i Sverige. De stjäl båtmotorer, finare bilar med mera, och de gör inbrott i såväl villor som fritidshus. Detta är väl organiserat av ligorna.

Fru talman! Jag fick den konkreta frågan varför jag inte vill ha starkare kontroller vid våra gränser nu när jag vill ha en starkare stat, men frågan är helt fel ställd. Jag har ju arbetat hårt för att vi ska ha starkare kontroll vid våra gränser. Det är därför vi har gett det största tillskottet till Tullverket på över tio år. Det är mer än vad alliansregeringen gjorde på sin tid. Därutöver har vi gett mycket omfattande tillskott till polisen. Vi gör nu också en historiskt stor utbyggnad av polisen, för polisen har ju en väldigt viktig roll här. När det gäller stöldligorna har vi just skickat ut en promemoria på remiss om att öka tullens befogenheter. Det är inte så att tullen i dag står och tittar på, utan de ringer ju till polisen om de misstänker stöldgods, och sedan ska polisen komma. Vi har nu en promemoria på remiss för att se om vi ska stärka Tullverkets möjligheter ytterligare. Men jag tycker att det är bäst om godset inte stjäls över huvud taget. Därför är det viktigt att polisen, som ska stävja brottslighet, kan förhindra att brotten begås men om de begås ta fast brottslingarna långt innan de kommer till Sveriges gränser. Det är precis därför som jag har jobbat hårt under mina år som finansminister med att göra omfattande satsningar på tullen och polisen så att vi ska kunna ha ordning och reda vid gränsen och ha koll på våra tillhörigheter och så att polisen ska kunna ta fast de kriminella.

Fru talman! I min hembygd i Roslagen kommer ligorna ofta från andra sidan Östersjön, från Baltikum i klartext, och gör räder i sportstugeområden och villaområden. De stjäl också mycket båtmotorer på varv, som under höst och vinter är relativt obemannade. Med skärbrännare skär de bort båtmotorerna, och hela akterspeglarna är borta. De lassar in stöldgodset i skåpbilar och åker sedan hem. Vid enstaka tillfällen har de upptäckts på färjan hem. Personal har då stoppat färjan mitt ute i leden och ringt efter polis som kommit och gripit tjuvarna. Det är dock sällsynt. Dessa ligor opererar i dag fritt och kan trots att det finns stark misstanke om att de har stöldgods i sina skåpbilar åka hem utan problem eftersom det är i princip noll koll vid hamnarna. Därför välkomnar vi stort den nya lagen. Mitt förslag är att tullen får befogenhet att öppna och inventera alla skåpbilar, varenda en. Förutom båtmotorer kan det finnas andra och större grejer i dem, såsom fina sportbilar och dylikt. Vi måste få stopp på detta, och få de internationella ligorna att förstå att det inte går att härja fritt i Sverige. Vi måste ha ett mycket bättre samarbete mellan gränspolis och tull. Vad jag förstår ska skatteutskottet behandla det nya lagförslaget på torsdag. Men varför har regeringen inte lyssnat på oss moderater tidigare? Vi har bråkat om detta i flera år och år efter år motionerat om detta, men allt har avslagits i en smäll här i kammaren. Vi är besvikna, för detta borde man ha tagit på allvar långt tidigare. Dessa stölder har ju pågått länge nu, minst 10-15 år. Tullens resurser behöver förstärkas, både personellt och med större befogenheter. Det ska bli intressant att se vilka befogenheter som kommer. Kommer tullen att ha polis stationerad? Eller ska de ringa efter polis när de har öppnat en bil och hittat stöldgods? Det ska bli intressant att se tillämpningen och hur det kommer att funka. Australien är kulturellt likt Sverige men har extrem kontroll vid sina gränser. I programmet Gränsbevakarna Australien ser man hur allt gods som kommer in i landet röntgas och även bagage på flygplatser. På så vis får de stopp på mycket narkotikasmuggling och dylikt. Vi borde kanske pröva detta i Sverige. Kontrollen vid våra gränser är starkt begränsad. På till exempel Arlanda är det få som stoppas för kontroll. Det gör att bland annat knark och olagliga vapen flödar fritt in i Sverige.

Fru talman! Jag delar Kjell Janssons uppfattning att stöldligor har varit ett problem i säkert 10-15 år. Frågan man då ställer sig är varför alliansregeringen inte gjorde mer åt detta. Varför lämnade man över ett tullverk med alldeles för lite resurser till den socialdemokratiskt ledda regeringen? Samtidigt tog vi över stora underskott i statsfinanserna, så de första åren var det svårt att förstärka Tullverket. Men så fort vi fick ordning på statsfinanserna och hade resurser att börja bygga upp och stärka samhället och på så sätt öka tryggheten var Tullverket tillsammans med polisen ett prioriterat område för regeringen. Jag har lite svårt att förstå Moderaternas fixering vid att stoppa stöldgodset vid gränsen, för det är väl bättre att stoppa tjuvarna innan de tar varorna. Därför startade vi en stor utbyggnad av polisen. Men på grund av alliansregeringens nedmontering av polisutbildningen fanns det inte så många poliser att anställa. Därför har vi mer än fördubblat antalet utbildningsplatser så att vi kan anställa fler poliser och stoppa stöldligorna innan de stjäl varorna. Kjell Jansson påpekar hur det ser ut på Arlanda. Men tullen jobbar mycket underrättelsebaserat. De försöker ha koll på vilka plan och individer som de ska gå på, i stället för att leta efter en nål i en höstack. Tullen har utvecklat denna metod och bedömer att det är det mest effektiva sättet att stoppa olaglig införsel av exempelvis narkotika.

Fru talman! Låt oss börja med Sveriges ekonomi. När den borgerliga regeringen slutade 2014 var ekonomin mycket god. Finansministern kanske minns att vi upplevde en besvärlig finanskris 2008. Men tidigare finansminister Anders Borg hanterade den föredömligt, ja, så bra att hela Europa tittade på vad han gjorde och gav honom en massa utmärkelser. Ekonomin var alltså inte så dålig som finansministern hävdar. Vi hade även då låg statsskuld och amorterade. Under finanskrisen lånades dock med all rätt pengar upp för att rädda välfärdssektorn - som nu under pandemin när man ger stöd till kommuner och regioner. Självklart är det bra att ta tjuvarna innan de kommer till gränsen. Men det finns inte i närheten tillräckligt med poliser för att klara detta. Det är helt orimligt att de ska vara ute i varenda buske i fritidshusområden och villaområden. Det är ett önsketänkande som inte står i proportion till verkligheten. Det har rått lättsinne under många år vad gäller tullen, utförsel och införsel. Därför välkomnar jag all förstärkning som görs, men det är för sent och för lite.

Fru talman! Jag delar uppfattningen att det hade varit betydligt bättre om man hade arbetat aktivare mot stöldligorna redan under alliansåren. Men nu gör regeringen många åtgärder för att förändra lagstiftningen, stärka polisen och ge tullen ytterligare befogenheter och resurser. Kjell Jansson säger att polisen inte ska vara ute i varenda buske. Det menar inte jag heller, men med fler poliser kan fler jobba underrättelsebaserat, vilket är det mest effektiva sättet att stävja brottslighet. Så till de offentliga finanserna. Jag har inte kritiserat vad alliansregeringen gjorde under själva finanskrisen. Men under 2013-2014 tappade man greppet om statsfinanserna, och när man lämnade över var det strukturella underskottet i de offentliga finanserna betydligt större än under själva finanskrisen. Detta har jag kritiserat och tyckt var problematiskt eftersom det innebar att en socialdemokratisk finansminister för tredje gången av tre möjliga fick inleda med att återställa ordning och reda i statsfinanserna efter en regering där moderater suttit med. Det gjorde jag, och efter det kunde vi få loss resurser för att satsa på tull och polis.